Herr talman! Frågan om riksdagens rätt att via sina revisorer utöva kontroll av de statliga bolagens verksamhet är ingen ny fråga. Den har diskuterats under lång tid men har nu på nytt aktualiserats i samband med bildandet av det statliga förvaltningsbolaget. Frågan har visserligen diskuterats tidigare i dag, men eftersom den tas upp i ett vidare perspektiv i den ena av motionerna och i reservationen, vill jag med några ord motivera reservanternas ställningstagande. Det kan förtjäna att uppmärksammas att introducerandet av aktiebolagsformen inom den statliga verksamheten ingalunda motiverades med något behov av att undandra riksdagens ledamöter möjligheten till insyn och kontroll. De första statliga aktiebolagen var Kungl. Teaterns AB, d.v.s. Operan, och Kungl. Dramatens AB, vilka skapades 1898 resp. 1907. Bakgrunden var i stället den, att det visat sig vara utomordentligt svårt för staten att förvalta dessa båda institutioner, som riksdagen i början av 1880-talet fick lov att ta hand om utan att den egentligen ville det. Bakgrunden till den egenartade händelsen var inom parentes sagt att kungen tröttnat på de ständiga förluster som de båda hovinstitutionerna åsamkade honom och att riksdagen inte alltid var så villig att hjälpa till med att betala skulderna. Aktiebolagsformen kom senare att tillämpas i allt större utsträckning, men det noteras att det ofta förelåg alldeles speciella skäl till omorganisationen. Då exempelvis AB Svenska tobaksmonopolet inrättades 1915 och AB Vin & spritcentralen två år senare, framstod de fiskaliska och nykterhetspolitiska motiven som de viktigaste. Så småningom framfördes naturligt nog krav på rätt för riksdagens revisorer att granska verksamheten. Bland en rad av aktioner skall jag peka på några få. 1939 års riksdag anhöll exempelvis hos Kungl. Maj:t om en utredning. Andra världskriget kom dock emellan men med det också ett ökat antal statliga bolag. Detta ledde i sin tur till förnyade krav från riksdagens sida. År 1944 hemställde riksdagen på nytt om en utredning — dock utan resultat. Detta föranledde revisorerna själva att ta upp frågan i sin berättelse till 1947 års riksdag. Statsutskottet instämde i detta krav, och riksdagen biföll utan debatt utskottets hemställan. Nu tillsattes verkligen en utredning, en tvåmannakommitté, men den ledde inte till något egentligt resutat genom att de två utredningsmännen hade olika uppfattningar i sakfrågan. Den ene förordade att revisorerna skulle ges generell rätt till granskning, medan den andre ställde sig tveksam och menade, att om ytterligare revision än den som utfördes av bolagens egna revisorer behövdes, borde den utföras av sakrevisionen. Riksdagsrevisorerna lät sig dock inte nöja utan tog upp frågan på nytt efter ett par år. Denna gång förklarade man helt frankt att de statliga bolagen tillhörde statsverket och att det därför inte kunde anföras några skäl mot att revisorerna tillerkändes granskningsrätt. Frågan kom dock kort därefter i ett nytt läge i och med att hela komplexet med de statliga företagsformerna blev föremål för en stor utredning. Den arbetade större delen av 1950-talet — från 1953 till 1960 — och därmed fördes den besvärliga frågan bort från den aktuella politiska debatten. Kommittén tillmätte effektivitetssynpunkterna den största betydelsen och uttalade farhågor för vad man kallade politisering av de statliga företagens verksamhet. Man ville dock förstärka riksdagens och allmänhetens möjligheter till kontroll och medinflytande men på andra vägar, t.ex. genom att aktier i bolagen överläts till ett antal enskilda personer, som därmed skulle få möjligheter att närvara vid bolagsstämman. Man föreslog vidare att bland revisorerna i de statliga bolagen riksgäldsfullmäktige skulle utse högst tre ledamöter, vilka tillsammans med de övriga två skulle granska verksamheten. Den föreslagna förstärkningen stannade emellertid i stort sett på papperet, och problemet kvarstår sålunda olöst efter närmare 50 års diskussioner och utredningar. Situationen har i själva verket tillspetsats genom utvecklingen under 1960 talet. Jag syftar på två företeelser: dels på utökningen av verksamheten inom de statliga aktiebolagen, dels på de växande kraven på insyn och medinflytande från de enskilda människornas och därmed riksdagens sida. Ett stort antal företag har på senare år knutits till den statliga företagssektorn. Enligt uppgifter från riksdagens upplysningstjänst utgör ökningen: under år 1964 6 företag, år 1965 6, år 1966 5, år 1967 10, år 1968 24 och under år 1969 hittills 13 företag. Sammanlagt har alltså 64 företag knutits till den statliga företagsverksamheten sedan år 1964. Under denna tid har sammanlagt 7 företag likviderats eller försålts. Utvecklingen har, som framgår av dessa statistiska uppgifter, inneburit en kraftig ökning av antalet statliga aktiebolag. Det finns anledning framhålla att reservanternas krav på en allmän översyn av riksdagsrevisorernas möjligheter till kontroll av de statliga bolagens verksamhet ingalunda motiveras enbart av inrättandet av det statliga förvaltningsbolaget. Tiden är verkligen mogen för en översyn av hela problemkomplexet. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den reservation som är fogad till konstitutionsutskottets utlåtande 43.

Herr talman! Jag kan inte underlåta att göra en kort reflexion med anledning av vad som står i statsutskottets utlåtande om de gemensamma samlingarna i gymnasiet och fackskolan. Man återger i utlåtandet vad skolöverstyrelsen har sagt om de gemensamma samlingarna, deras utformning och innehåll. Man talar om att enligt de anvisningar som finns skall samlingarna, om de berör etiska och religiösa frågor, vara fria från inslag av bekännelsekaraktär. Man upplyser om att denna formulering går tillbaka till uttalanden vid riksdagsbehandlingen 1964 och motiveras av att riksdagen då uttalade att samlingarna skulle vara obligatoriska och befrielse inte medges elever från deltagande i gemensam samling. Som vi alla vet är situationen för närvarande sådan i vårt skolväsende att vissa teatergrupper är ute och underhåller eleverna. Jag har tagit del av ett uttalande som gjorts av en företrädare för en av dessa teatergrupper. I det uttalandet säger han klart ifrån att han är ute och »predikar revolution». Det är alltså ingen som helst tvekan om i vilken mission denne man besöker skolorna. Jag tycker att det skall mätas med samma mått antingen det gäller religiösa morgonsamlingar, som skall vara fria från bekännelseinslag, eller annan verksamhet i skolan, där det uppenbart förekommer en viss typ av bekännelseinslag. Herr talman! Jag har inget yrkande i detta ärende, men jag vill understryka att eleverna bör vara befriade från såväl den ena som den andra formen av bekännelseinslag.

Herr talman! Riksdagen har i dag att ta ställning till andra lagutskottets utlåtande om att fackrepresentationen i skolstyrelserna skall tas bort. Sedan lång tid tillbaka har det funnits fackrepresentanter i skolstyrelserna. Så snart skolstyrelse eller avdelning av denna sammanträder äger representanter för andra skolledare än skolchefen samt för lärare och skolläkare rätt att delta i överläggningarna men ej i besluten och att få sin särskilda mening antecknad till skolstyrelsens protokoll. Från socialdemokratiskt håll har i år motionerats om att fackrepresentationen i skolstyrelserna skall slopas, och utskottet ansluter sig till denna uppfattning. Det är väl egentligen ganska överraskande att utskottet tar en sådan ställning. Fackrepresentationen kom ju till bl.a. för att bereda skolstyrelsen i egenskap av lokal skolmyndighet tillgång till viss pedagogisk sakkunskap. Nu säger utskottet att skolområdet inte är så säreget att behovet av sakkunig hjälp inte kan tillgodoses som på andra områden av den kommunala verksamheten. Mot detta kan dock sägas att skolan har en speciell ställning och en speciell uppgift att undervisa våra barn och delta i våra barns fostran. Sakkunskap kan man få genom skolchefen, säger utskottet, och genom att inkalla andra tjänstemän och lärare att lämna upplysningar vid skolstyrelsens sammanträden. Till detta må anföras att skolchefen inte behöver vara pedagogiskt utbildad. Möjligheten att tillkalla fackrepresentanter har väl också funnits tidigare, så det är inte något nytt skäl som utskottet har att komma med. Det kontinuerliga deltagandet i skolstyrelsens sammanträden och möjligheterna för lärarna att säga sin mening, inte bara i de ärenden som skolstyrelsen väljer utan i alla ärenden där pedagogisk sakkunskap kan ha anledning att uttala sin mening, är värdefullt. Det bör vara en stor tillgång för skolstyrelsen att ha denna representation. Att i detta sammanhang hänvisa till företagsnämnden är väl att blanda samman företagsnämndens verksamhet med fackrepresentantens. De har ju inte samma uppgifter. I företagsnämnden är t.ex. lärarna representerade såsom arbetstagare/anställda men i skolstyrelsen såsom pedagogiska experter. Utskottet hänvisar också till samarbetsnämnderna. Men dessa är ju inte genomförda överallt. Man håller på att organisera dem, och vad man får ut av dessa nämnder är ännu oklart. I sitt utlåtande nr 174, som skall behandlas här senare, avstyrker också statsutskottet just motionerna om samarbetsnämnder med hänvisning till pågående försöksverksamhet. Försöksverksamheten skall för övrigt inom det obligatoriska skolväsendet begränsas till högstadiet. Det är alltså inte aktuellt med samarbetsnämnder på lågoch mellanstadiet, och utskottets hänvisning till samarbetsnämnderna såsom skäl för att ta bort fackrepresentationen kan alltså inte avse dessa stadier. De lärare som arbetar på lågoch mellanstadiet har således inte möjlighet att få sina synpunkter framförda i samarbetsnämnderna. Jag vill också erinra om att lärarnas fackliga organisationer är angelägna att ha fackrepresentationen kvar. Departementschefen har i 1963 års proposition refererat denna personalorganisationernas uppfattning. Det sägs där att personalorganisationerna framhåller det utomordentliga värde för skolan som ligger i den av närvarorätten garanterade möjligheten till kontinuerlig personlig kontakt mellan lekmännen och fackkunskapen. Om det nu skulle vara som utskottet säger att denna sakkunskap tillgodoses på annat sätt, så borde det väl ändock ha varit skäl att låta personalorganisationerna yttra sig över förslaget att ta bort fackrepresentationen. Så har dock inte skett. Jag måste således konstatera att riksdagen i dag har att ta ställning till ett förslag om uteslutande av fackrepresentanterna ur skolstyrelsen utan att de fackliga organisationerna fått yttra sig däröver trots att dessa organisationer tidigare avstyrkt en sådan förändring i skolstyrelsernas sammansättning. Folkpartiets representanter samt en socialdemokrat och en från moderata samlingspartiet har i andra lagutskottet reserverat sig mot utskottets förslag. Reservanterna anser att den pedagogiska sakkunskapen i skolstyrelserna alltjämt har sin största betydelse. I det reformarbete som ägt rum i svenskt skolväsen under de senaste åren har det varit av stort värde att skolstyrelserna har kontinuerlig tillgång till den sakkunskap som fackrepresentationen utgör. Anordningen har också bidragit till att ett förtroendefullt och gott samarbete skapats mellan skolstyrelsen och läraroch skolledargrupperna inom kommunen. Några nackdelar av den nuvarande fackrepresentationen har utskottet inte anfört. Det skulle vara högst olyckligt om man i dagens läge, då skolans, lärarnas och skolledarnas svåra arbetssituation kommit alltmer i blickpunkten — och det med all rätt — skulle avskaffa fackrepresentationen i skolstyrelserna. Detta kan komma att uppfattas som ett misstroende mot dessa grupper och att man vill inskränka deras möjligheter att påverka utformningen av skolans inre arbete. Herr talman! Vår skola behöver i dag alla goda krafter. Såväl anställda som fackrepresentanter, elever och föräldrar bör aktivt få delta i utformningen av skolans arbete med syfte att bygga upp en bättre skola. Därför är tidpunkten inte lämplig att minska fackrepresentanternas möjligheter att få sina synpunkter framförda till det beslutande organet i kommunen, nämligen skolstyrelsen. Herr talman! Jag yrkar bifall till den vid utskottets utlåtande fogade reserva

Herr talman! Ingen samhällelig verksamhet torde ha undergått så genomgripande förändringar som det svenska skolväsendet gjort under de senaste decennierna. Vi kommer alla ihåg att innan den nya grundskolereformen slogs fast 1962 hade den föregåtts av en mycket omfattande försöksverksamhet över hela landet. Nu är grundskolan genomförd praktiskt taget överallt, men det är inte bara grundskolan som har förändrats. Så har också gymnasiet som en given följd därav fått ett annat utseende. Vidare har vi fått fackskolan, och nu skall också yrkesskolan inordnas i det gymnasiala skolsystemet. Dessa reformer har kunnat genomföras inte minst tack vare en lojal medverkan från lärarkårens sida. Fackrepresentationen i skolstyrelserna kom till när man så att säga lade allt under en hatt. De gamla skolstyrelserna hade bara folkskolan att handlägga. Det fanns särskilda styrelser för läroverken liksom för realskolorna och yrkesskolorna. Fackrepresentationen har fungerat sedan 1956, och den reformerades senast 1963. I samband med grundskolereformen år 1962 var frågan föremål för en stor debatt, inte minst här i kamrarna, och som kammarens ledamöter kanske kommer ihåg blev det skilda beslut. Första kammaren ville bibehålla fackrepresentationen, medan andra kammaren gick på motsatt linje. Det blev sammanjämkning. Den nuvarande ordningen i fråga om fackrepresentationen tillkom genom beslut år 1963 som grundade sig på proposition 119 samma år. Lärarna och skolledarna har således nu representation i skolstyrelserna, men den är, såsom herr Österdahl har redogjort för, i viss utsträckning inskränkt. De får inte delta när frågor rörande lärarna handläggs — disciplin ärenden och liknande — utan bara i frågor där det är av värde att en lärare sitter med. Även antalet represen tanter har inskränkts i förhållande till tidigare.

Nu hänvisar man till företagsnämndsverksamheten, som har byggts ut, och man menar att det är där dessa ting skall handläggas. Det är inte alls på det sättet. Där handläggs kommunikationerna mellan lärare och andra personalgrupper, skolbarnsbespisning m.m. Vaktmästare och andra sitter också med 1 företagsnämnderna. Inte behandlar man skolans inre problem i företagsnämnderna. Inga tjänsteärenden behandlas i närvaro av fackrepresentationen. Alla löneärenden avgörs i lönenämnderna. Talet om att lärarna via fackrepresentationen skulle så att säga kunna matcha sina egna ärenden är därför helt oriktigt. Fackrepresentationen har fyllt en stor funktion, men vår skola kan aldrig bli färdig. Vi vet att 1962 års skolreform har reviderats på vissa punkter, och den måste alltid revideras med hänsyn till samhällsutvecklingen. Vi får därför vara beredda att också i fortsättningen göra förändringar i vårt skolsystem. Därför tror jag att det är av mycket stort värde att vi har lärarna med oss. Jag hade tillfälle att vara med i särskilda utskottet år 1962. Jag minns att framför allt utskottets ordförande herr Näsström med skärpa framhöll att vi måste se till att i alla lägen ha lärarna med oss, ty har vi inte det kan vi få dem emot oss, och då kommer vi till korta hur mycket vi än vill göra på skolans område. Vi bör därför uppskatta den tjänst som Sveriges lärarkår har gjort när det gäller genomförandet av skolreformen. Många tycker att skolan är färdig, men det vore ett underligt sätt att tacka lärarna om vi nu skulle säga att de i fråga om fackrepresentationen har gjort sin tjänst och kan gå. Den stora frågan i dagens samhälle är ökat inflytande. Vi vet ju att man inom LO och TCO inte nöjer sig med företagsnämndsavtalet utan vill gå vidare; en omfattande verksamhet har satts i gång på olika arbetsplatser för att åstadkomma »demokrati på verkstadsgolvet». Det kan inte vara riktigt att nu försöka så att säga nollställa lärarna och säga att ingenting får finnas som bryter av. All erfarenhet visar att fackrepresentationen har varit till gagn och nytta för svenskt skolväsende. Då skall man inte så här lättvindigt kasta denna representation åt sidan. För skolans eget bästa bör denna representation få finnas kvar. Den fyller alltjämt ett stort behov. Med detta vill jag yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Den bok som jag har här i min hand heter »Elevens lilla röda», och det är med allra största motvilja som jag skall göra indirekt reklam för denna pamflett, som är översatt från danska och har utkommit på förlaget Prisma till ett pris av 5 kronor. Under rubriken »Hur påverkar man en lärare?» får eleverna följande råd: »Plakat med upplysningar om lärare kan också placeras utanför skolan. De kan sättas upp på den villaväg där läraren bor, de kan sättas in som annonser i den lokala tidningen eller vara en fast rubrik på ”ungdomssidan” som många tidningar har på lördagar eller söndagar. Vill ni spara utgifter för annonser kan hit-listor eller andra upplysningar om lärare formuleras som in sändare. Var säkra på att de kommer att bli lästa med intresse.» Under rubriken »Om små anonyma antydningar» säger man att det krävs att aktionerna är välplacerade och lättförståeliga. »Man ska inte väcka en lärare på morgonen med telefon om läraren redan är morgonpigg, samlad och i god form på morgonen, men det kan vara rimligt att ringa till honom sent en kväll när han har gått till sängs och man inte själv kommer i säng på grund av orimligt mycket läxor. Man kan fråga om läxorna.» Under rubriken »Hur klagar man på en lärare?» finns en underrubrik, som heter »Kan en lärare avskedas?» Där förs en del okunnigt resonemang, men man kommer fram till följande: »Det är faktiskt bara tre saker som kan medföra att en lärare blir avskedad. Det första är om han över huvud taget inte kan genomföra sina lektioner på grund av bråk och bus. Det andra är om han slåss. Det tredje är om han ligger med en elev. — — — Det tredje medför ögonblickligt avsked. Det beror på att den moraliska uppfattningen inte alls har följt med tiden. Man anser det vara värre att en lärare går i säng med en elev än att han pinar och plågar eleverna.» Varför har jag nu läst upp detta, herr talman? Det är naturligtvis för att litet grand beskriva för kammarens ledamöter hur situationen är i skolan i dag. Det trams som jag läst upp går i många elever och de tror att de skall uppföra sig på det sättet. Just i denna situation när denna skrift kommit ut tycker några att det är riktigt att strypa den kanal som i dag finns mellan lärarna och de kommunala förtroendemännen i form av en fackrepresentation.

Jag tycker av den anledningen inte att man kan biträda ett sådant förslag. Jag är emellertid fullt medveten om att det kan finnas vissa skäl till utskottsmajoritetens ställningstagande. Jag skall inte gå in på dem. Jag skall över huvud taget inte försöka avgöra om utskottsmajoriteten har rätt eller om det är reservanterna som har rätt i att lärarna tillför skolstyrelserna goda kunskaper om de pedagogiska förhållandena och om situationen ute på fältet. Jag skall emellertid, ärade kammarledamöter, be att få läsa upp ett beslut som de flesta av er varit med om att fatta för bara några år sedan. Jag avser det tillfälle när vi allesamman var med om att anta förslag till lagstiftning om förhandlingsrätt. I det sammanhanget klargjordes nämligen både i propositionen, som låg till grund för förslaget om förhandlingsrätt, och i utskottsutlåtandet att man hade att skilja mellan å ena sidan förhandlingsrätten som sådan och å andra sidan vad som kallades en överläggningsrätt. Vi diskuterade mycket intensivt om man skulle lagfästa en öÖöverläggningsrätt eller om det endast skulle vara en överläggningsmöjlighet. Det sammansatta konstitutionsoch lagutskottet sade den gången att utskottet ville understryka vikten av att myndigheterna i görligaste mån tillmötesgick organisationernas önskemål att få framföra sina synpunkter samt att överläggning ägde rum i alla frågor där så kunde anses befogat och utan större olägenhet kunde ske. En sådan tillämpning ansåg utskottet nämligen i hög grad ägnad att främja ett gott förhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare. När fackrepresentationen infördes 1958 och ändrades 1963 deltog jag i överläggningarna med myndigheterna om utformning en av denna fackrepresentation. Men när nu utskottet föreslår riksdagen att besluta i detta ärende har man inte ens bekvämat sig till att höra lärarorganisationerna. Jag tycker, herr talman, att den delen i reservationen, där man påpekar detta, egentligen är den väsentliga, ty vad vi nu här håller på att göra är att trampa på det beslut som vi själva varit med om för några år sedan. Herr talman! Mot den bakgrunden yrkar jag bifall till reservationen. Det är ett yrkande som bör kunna biträdas såväl av dem som vill bli av med fackrepresentanterna som av dem som vill ha dem kvar — det innebär att man skall följa en formellt korrekt väg.

Herr talman! Det föreligger i denna fråga tre motionspar med olika yrkanden. Debatten hittills har gällt endast ett av motionsparen, nämligen det i fråga om fackrepresentationen i skolstyrelserna. Man bör kanske ha klart för sig sambandet mellan dessa tre motionspar som föreligger i det utskottsutlåtande vi nu behandlar. Motionerna innehåller förslag om ökad elevrepresentation, dels genom ändring i skollagen, dels genom att, som det heter i ett motionspar, skolstadgan ändras så att eleverna ges rätt till fackrepresentation på likvärdiga villkor som lärare och skolledare. Den tredje motionen, den som vi hittills har diskuterat, förordar att fackrepresentationen skall upphöra och att skolstyrelserna skall jämställas med övriga kommunala styrelser.

Utskottet är helt överens om att det är viktigt att man kan få elever, lärare och de i skolorna anställda att samverka och samarbeta, inte minst med skolledningen, i alla de frågor som angår dem. För detta fordras en annan organisationsform än den kommunala skolstyrelsen. Företagsnämnderna och =<samarbetsnämnderna kommer här in i bilden som organ där man på ett aktivare sätt än hittills kan och skall bereda utrymme för överläggningar, samråd och samverkan av detta slag.

Det är alltså en principiell uppfattning som leder fram till att fackrepresentationen nu kan vara mogen att avskaffas i skolstyrelserna. Herr Dahlberg har ju erinrat om att 1962 års riksdag tog en ställning som bör ses som ett positivt uttryck för att man redan då ville avskaffa fackrepresentationen. Med anledning av yrkanden i de motioner som då förelåg i samband med proposition om omdaning av skolväsendet avgavs en reservation i särskilda utskottet. Vid kammarbehandlingen blev resultatet, det som herr Dahlberg har beskrivit, att reservationen bifölls i den ena kammaren och avslogs i den andra. Resultatet av sammanjämkningen blev en skrivelse till Kungl. Maj:t, som året därpå framlade ett förslag till den begränsning av antalet fackrepresentanter vilken sedan dess har gällt. Jag vill som hastigast peka på vad dåvarande departementschefen i propositionen 119:1963 anförde mot tanken att på en gång ta bort all fackrepresentation i skolstyrelserna.

Utskottet har remitterat dessa motioner bl.a. till Svenska kommunförbundet. Förbundet pekar på att genom den pågående kommunreformen skapas successivt underlag för en ännu mera utbyggd och kvalificerad skolförvaltning och skolledning under skolstyrelsen. Det är omständigheter som enligt förbundet stärker uppfattningen att det nu är dags att ta bort fackrepresentationen från skolstyrelserna. Man kan motivera utskottets ställningstagande också genom att hänvisa till att riksdagen redan 1962 och 1963 uttalade, att då grundskolan tillförts tillräcklig erfarenhet var det dags att ta slutgiltig ställning till denna representation. Det torde vara dags att göra detta nu, när man står inför en stark omdaning av den kommunala indelningen och därmed en omvandling av den kommunala organisationen. Då är det rimligt, menar vi, att man likställer de kommunala styrelserna och nämnderna. Jag skall, herr talman, allra sist ta upp ett par små saker av det som har sagts tidigare. Gentemot herr Österdahl vill jag säga att vi visst kan peka på att skolan har en alldeles speciell uppgift; men det har nog alla organ som de kommunala styrelserna har huvudansvaret för. De har speciella uppgifter som anses betydelsefulla, om man ser dem just i det perspektivet. Jag vill vidare vända mig till herr Dahlberg och säga att detta inte är ett uttryck för att utskottet vill få lärarna mot sig, som herr Dahlberg uttryckte det. Jag skulle bli utomordentligt förvånad om man från lärarhåll skulle uppfatta ett bifall till utskottets utlå tande som en signal till att lärarna skall vända sig emot de kommunala skolstyrelserna, mot föräldrar och mot elever; vad vet jag? Det är nu inte på det sättet. Lärarna strävar liksom alla andra anställda efter att göra sitt bästa av den uppgift de har i egenskap av yrkesmän. Slutligen vill jag framhålla att utskottets utlåtande skall ses som en helhet. Det pekar på möjligheter till framsteg mot målet att nå ökat inflytande för de kategorier som dagligen konfronteras med varandra i skolan. Som en följd av detta har vi också fått förslaget om fackrepresentationens avskaffande, vilket innebär principiellt samma utveckling som i de andra kommunala styrelserna. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till andra lagutskottets utlåtande nr 88.

Herr talman! Jag har tagit ställning i denna fråga på grundval av de skäl jag tycker mig ha funnit i Kommunförbundets remissvar och med utgångspunkt från den lilla erfarenhet jag har av skolarbete. Jag har under några år varit ordförande i en skolstyrelse och ledamot under ytterligare några år. När vi nu får större kommuner och större enheter i landet tycker jag att man gott kan pröva institutioner som företagsnämnder och samarbetsnämnder. Sådana institutioner tror jag kan bli ett forum för att reda ut problem av den art som här har dragits fram av dem som har talat för reservationen och framhållit nödvändigheten av kontakter för att reda ut mängden av problem och svårigheter. Men, herr talman, jag begärde inte ordet för att avge denna enkla deklaration utan för att i någon mån ge ett riktigt perspektiv åt herr Lidgards framställning. Om man som han i en allvarlig fråga som denna raljerar med elevernas »lilla röda» borde var och en förstå att det inte finns särskilt mycket tyngd och allvar i reservanternas framställning. Å ena sidan har man sagt att lärarnas medverkan i skolstyrelserna i egenskap av fackrepresentanter är bra när man skall försöka lösa pedagogiska svårigheter. Å andra sidan säger herr Lidgard sig tro att problem som telefonterror och andra underligheter — jag vill inte nämna allt han åberopade ur elevernas »lilla röda» — skall kunna lösas genom fackrepresentanterna i skolstyrelserna. Då torde var och en begripa vilken liten tyngd det finns i detta resonemang. I en skolstyrelse behandlar man ju mestadels ekonomiska ting. Då är det ju helt orimligt att tro att man genom att ha med ett par av lärarna valda representanter skulle kunna lösa problemen. Jag tror utskottet är inne på rätt väg när man säger att skolstyrelserna måste renodlas precis som alla andra styrelser så att de som valts in får ta det politiska ansvar de är satta att sköta. Jag tror att skolstyrelserna mycket väl kommer att fylla den funktionen. Vill man ha överläggningar i vissa speciella frågor är det ju mycket enkelt — vilket också står i utskottets utlåtande — att be någon fackrepresentant infinna sig för föredragning eller att vara föredragande i skolstyrelsen i en viss fråga. Alla dessa möjligheter står öppna, och utskottet har också betonat att man skall utnyttja dem.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

Herr talman! Som kammarens ledamöter förstår har vi högt i tak i vårt parti. Man får lov att ha olika uppfattningar och framföra dem på ett litet fränt sätt. Herr Höbinette har erfarenhet från en skolstyrelse. Det har verkligen jag också. Men jag måste säga att det är en konstig skolstyrelse man har i herr Höäbinettes hemtrakter, om man bara sysslar med skolans ekonomi kort och gott. Det har inte gått upp för herr Häöbinette att skolstyrelserna, i samband med att de handlägger administrativa frågor, skolornas ekonomi 0o.s.v., i mycket stor utsträckning även styr den pedagogiska verksamheten. Herr Höäöbinette har tydligen aldrig upptäckt att han sysslat med sådant, vilket kanske är lika bra att döma av hans anförande. Jag skojade inte på något sätt när jag citerade ur den lilla handboken. Däremot sade jag att innehållet var rent trams. Jag vet också att det finns en mängd lättledda individer som kan ta den på allvar och följa dess uppmaningar till straffbara gärningar, t.ex. att idka telefonterror mot en lärare. De myndigheter som verkar på detta speciella område bör enligt min mening litet noggrannare ta del av innehållet i denna skrift. Det står mycket mer i den än vad jag har citerat, och väl så allvarliga ting. Herr talman! Jag vill sluta med att än en gång understryka att jag inte väger mellan utskottets förslag och vad som kan anses vara rätt i reservationen. Jag håller mig bara till det riksdagen själv har beslutat för fyra år sedan, att innan man gör sådana här saker skall man ha överläggningar med personalorganisationerna, och så har inte skett i detta fall. Det är tillräckligt underlag — samtliga kammarens ledamöter kan med gott samvete följa reservationens förslag på denna punkt.

Herr talman! Jag skall bara yttra några ord. Enligt min uppfattning är situationen i skolan för närvarande sådan att lärarna behöver allt det stöd de kan få. Ett beslut i enlighet med utskottets hemställan i detta utlåtande kommer utan tvekan av lärarna att betraktas inte som ett stöd utan som ett misstroendevotum. Alldeles oavsett de olika motiv som kan anföras för utskottets hemställan anser jag detta vara ett starkt skäl för att följa reservationen. Det har sagts att ett beslut i enlighet med utskottets hemställan medför enhetliga förhållanden i alla kommunala nämnder, och det är kanske riktigt. I den sekundärkommunala nämnd däremot som heter landstingets sjukvårdsstyrelse är det, visserligen inte författningsmässigt men väl avtalsmässigt, dock så ordnat att där finns fackrepresentation, en representant för lasarettsläkarna och en representant för provinsialläkarna, som kallas till sammanträdena. Herr talman! Jag är övertygad om att den övervägande majoriteten inom vår grupp följer reservationen. Jag kan visserligen inte tala för dem utan bara för mig själv när jag nu ber att få yrka bifall till reservationen.
Herr talman! Herr Lars Larsson kanske missförstod mig. Jag hänvisade till resonemanget 1962, då ordföranden Näsström sade att om inte lärarna var med i skolstyrelserna, så fick man dem emot sig. Han var alltså angelägen om en lojal medverkan från lärarnas sida vid genomförandet av denna reform. Det var det jag hänvisade till. Principen att sammansättningen borde vara lika i alla nämnder blir inte tillgodosedd, därest andra lagutskottet får som det vill. Det finns ju redan en fackrepresentation från läkarnas sida, när skolhälsovården behandlas, och den har inte påtalats i det här fallet. Den representationen skulle alltjämt stå kvar. Renodlad politisk representation i skolstyrelserna blir det alltså inte, även om inte lärarna — som andra lagutskottet föreslår — får vara med. Kommunförbundet har åberopats här, men skolöverstyrelsen har också yttrat sig och vill bibehålla den nuvarande ordningen. Skolöverstyrelsen är ju högsta instans i dessa frågor, och jag tror att dess ställningstagande i detta fall väger lika tungt som Kommunförbundets. Skolöverstyrelsen har ju att handlägga alla skolfrågor här i landet. Jag finner därför att man inte bör göra denna förändring. Vi vet att lärarna i dagens situation inom svenskt skolväsende har en svår uppgift att fylla. Lärarna kan naturligtvis tala med skolstyrelserna men en lärarrepresentation i skolstyrelserna skulle innebära en mer kontinuerlig medverkan. Jag tror också att man, innan man fattar ett beslut i denna fråga, bör höra parterna. Det blir annars ett ensidigt handlande från den ena partens sida, och detta bör undvikas. år 1963 skedde en inskränkning i medbestämmanderätten, och det är klart att många kanske uppfattar den nuvarande representationen som för stor. Jag är emellartid säker på att det hade varit av stort värde om en överläggning ägt rum mellan parterna, innan vi fattat beslut. Vi hade därvid fått ta del av båda parters erfarenheter. Så har inte skett, och det tycker jag är olyckligt.

Herr talman! Jag skulle ju med samma motiv som herr Lidgard kunna åberopa det höga taket inom socialdemokratiska partiet, när jag nu ställer upp efter herr Dahlberg! Herr Dahlberg tog i sitt sista inlägg även upp den anmärkningen mot utskottets förslag att det föreligger en förhandlingsrätt, som inte har utnyttjats. Om jag minns rätt uttalade herr Lidgard i sitt första anförande att utskottet borde remitterat motionen till partsorganisationer, eller om det möjligen var någon annan organisation han av såg. I sitt sista inlägg sade emellertid herr Lidgard att själva förhandlingsomgången inte var genomförd, vilket han anmärkte på. Herr Dahlberg hakade kvickt tag i det. Men det är ju en omgång kvar. Utskottet fattar ju inga beslut. Utskottet kan inte vid behandling av väckta motioner ta upp förhandlingar med parterna, som riksdagen skrivit in. Utskottet föreslår att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t hemställer om beslut i detta ärende. Om förhandlingsskyldighet föreligger, får Kungl. Maj:t ta upp förhandling. Sedan presenteras förslaget med den av herr Lidgard och herr Dahlberg efterlysta förhandlingsomgången vid t.ex. 1970 års riksdag, då kravet om förhandlingar bör vara uppfyllt. Vad herrar Lidgard och Dahlberg nu vill är att man inte ens skall ta upp förhandlingar. Det förstår jag, ty vid de förhandlingar som fördes 1963 var fackrepresentanterna negativa — det finns noterat i propositionen.

Icke ett ord har sagts om det utöver utskottshandlingen. Utskottet har anvisat vägar för hur eleverna, de anställda och lärarna skall få möjlighet till ökat inflytande. Det är det verkligt positiva i detta sammanhang. Vi vill inte medverka till att skapa en negativ inställning till skolan, men vi vill medverka till att alla anställda och även eleverna får möjlighet till samråd i samarbetsnämnderna, deltagande i företagsnämnderna o. s. v. I stora skoldistrikt, t.ex. inom Stockholms stads skoldirektion, måste det vara viktigare. Där är en fackrepresentation betydligt mindre värd än en intensiv verksamhet i samarbetsnämnder och företagsnämnder.

Herr talman! Att herr Lars Larsson tror utbildningsdepartementets förhandlare om allt gott i sådana här överläggningar är ju bara naturligt. En ganska lång erfarenhet har gjort att jag är litet mer misstänksam. Jag vet också precis vad man kommer att säga när man skall skriva de författningsändringar som riksdagen har beställt. Då ställer lärarsidan upp och säger: »Det skulle kanske vara bra att ha fackrepresentanterna kvar.» Lärarna kan argumentera hur starkt som helst men ändå läser man upp för dem: »Enligt utskottets mening bör man nu överge» — inte överse utan överge — »systemet med fackrepresentanter i skolstyrelser.» Utskottet tillstyrker med anledning härav yrkandet i motionerna. Så läser man motionerna, och där står att man skall få en sådan ändring i skollagstiftningen att full jämställdhet åstadkommes mellan skolstyrelsen å ena sidan och övriga kommunala styrelser å den andra. Det är en fråga om principen för sammansättningen. Man får inte i förhandlingssammanhang vara så blåögd som herr Lars Larsson är.

Herr talman! Jag hade inte tänkt säga så mycket mer i denna fråga, men jag måste svara herr Lidgard att mina blåa ögon rår jag inte för. Jag kan självfallet mot herr Lidgard ändå förfäkta den uppfattningen att utbildningsdepartementets förhandlare går in i förhandlingar på samma förutsättningar som herr Lidgard gör i egenskap av partsrepresentant. Vi skall naturligtvis inte i förväg bestämma resultatet av en förhandling, men jag tycker att det kan vara ärligt och uppriktigt att säga att i förhandlingar går man som regel in med samma förutsättningar. Den ena parten ställer självfallet inte upp — om jag får använda samma uttryck en gång till — mer blåögd än den andra. Slutligen har fru Ruth Hamrin-Thorell varit förvånad över att jag inte argumenterat, enligt hennes mening, tillräckligt sakligt. Jag har försökt säga att innebörden i utskottsutlåtandet är att man anvisar vägar för ökat inflytande, samverkan och samarbete på skolans område för elever, lärare och anställda och att man möjliggör en enhetlig organisation av de kommunala styrelserna och nämnderna. Jag vill inte gå in i detalj mera, men jag tycker att det är en saklig argumentering som är tillräcklig för utskottets förslag.

Herr talman! Jag tänkte från början inte ta till orda i denna debatt, men efter alla de turer som har förekommit känner jag mig ändå föranledd att säga ett par ord. Låt mig först påminna om att detta med fackrepresentation är en gammal anordning. Om jag inte minns fel fanns den redan under de gamla skolrådens tid och under den tid då vi hade folkskolestyrelserna, alltså från 1930 fram till den 1 juli 1958. Varför hade vi då denna fackrepresentation? Vi hade en rad små kommuner i landet, små kommuner som kanske inte hade ens överlärare. Man klarade skolledningen, den pedagogiska delen och undervisningsdelen på annat sätt. Det var på den tiden då det också var bestämt att kyrkoherde eller annan prästman alltid skulle tillhöra skolstyrelsen för att ge vissa synpunkter på skolans utformning. Mycket har skett sedan den tiden. Vi är på väg mot den tredje kommunsammanläggningen. Det gör att vi i dag i alla våra kommuner har skolchefer med pedagogisk utbildning som kan lägga pedagogiska synpunkter på verksamheten över huvud taget. Ju större kommunerna har blivit och ju större omfattning verksamheten har fått, ju mer har enligt min erfarenhet de pedagogiska uppgifterna blivit lagda på andra befattningshavare. Skolstyrelserna medverkar till att skapa möjligheter till informationsdagar för lärare, till ämnesdagar och till fortbildning på den pedagogiska sidan, På det sättet kan skolstyrelserna främja den pedagogiska verksamheten. Vägledande för hela denna verksamhet är skolöverstyrelsens anvisningar. Från denna utgångspunkt kanske jag också skulle säga att med den ändring i lagen som skedde 1963, när man minskade antalet fackrepresentanter så att endast en representant för lärarna och en representant för rektorerna äger deltaga i styrelsens sammanträden, har fackrepresentanterna för de olika lärargrupperna och rektorsgrupperna kommit att alternera i skolstyrelsen. Om jag inte minns fel kommer på vart tredje sammanträde i den skolstyrelse jag tillhör samma fackrepresentanter igen just med hänsyn till de många lärarkategorier vi har. Detta medför faktiskt att den gamla synpunk ten om att fackrepresentanterna kontinuerligt skulle kunna deltaga i sammanträdena och följa verksamheten i skolstyrelserna inte har samma relevans som de hade tidigare. Med de större kommunerna och det därmed ökade antalet lärare — en följd av större kommuner men också en följd av en utbyggd skola — har man i dag inte samma närkontakt mellan fackrepresentanterna och övriga lärare som man hade tidigare. Det kanske bör nämnas i sammanhanget. Den fråga som vi i dag diskuterar, nämligen andra lagutskottets på grundval av motioner och efter kommunförbundets hörande framställda förslag att kommunallagen skall ändras så att skolstyrelserna göres likformiga med övriga nämnder och styrelser, är inte någon ny fråga. Kamrarna hade denna fråga uppe till behandling 1963 och kom då fram till olika beslut. I dag har man tagit steget fullt ut. Utskottet förklarar att den mening som hävdades i andra kammaren 1963 bör med den utveckling som har varit kunna föranleda beslut av riksdagen. Får jag på en gång säga att systemet med fackrepresentanter ändå är ett korporativt system, vilket kommunförbundet har framhållit. Det bör man inte bortse från i sammanhanget. Man skall inte överbetona det uttalandet, men det kan ändå vara värt att nämna. Herr Lidgard påstår att vi trampar på det beslut som vi har varit med om att fatta här i riksdagen om att överläggningar skall ske. Innan man vidtar förändringar skall man söka finna andra lösningar. Jag vill påminna herr Lidgard och andra om att genom avtal har uppkommit frågan om företagsnämnder, ett avtal vari klart utsäges hur företagsnämnderna skall se ut. Jag har erfarenhet av företagsnämndsarbete, och jag kan nämna att i den företagsnämnd som hör till den skolstyrelse, i vars arbete jag deltar, är vi 18 ledamöter. Av dem har 10 ledamöter direkt anknytning till »lärarsidan». En ligt min erfarenhet av hur företagsnämnden hittills har arbetat har vi här funnit en samarbetsform med kontaktvägar mellan skolstyrelse och lärare och mellan alla befattningshavare i skolan, något som jag tror bådar gott för framtiden och som jag faktiskt hoppas ganska mycket av. Förutsättningarna för resultatet i en företagsnämnd är självklart beroende på med vilken vilja vi går in för att främja samarbetet och skolans sak. Jag tillät mig säga i företagsnämnden, och jag vill gärna upprepa det här, att oavsett om vi representerar lärare, övriga befattningshavare i skolan eller skolstyrelsen så har vi allesammans en gemensam nämnare. Vi skall främja skolans sak. Vi skall söka skapa bästa möjliga arbetsförhållanden i skolan, för där arbetande lärare och för eleverna. Här har vi fått ett nytt företagsnämndsavtal som givit vidgade kontaktoch samarbetsmöjligheter och också möjligheter att få lärarsynpunkter på skolstyrelsens arbete på ett betydligt bättre sätt än med den alternerande fackrepresentation som vi har fått med hänsyn till de förändringar som skett. Dessutom vill jag påpeka att det inom de lokala rektorsområdena också finns samarbetsnämnder som nu har arbetat i ett par år. Det finns samarbetsnämnder på gymnasiet och i yrkesskolan, och nu bedrivs en försöksverksamhet också på grundskolans högstadium. I försöksverksamheten arbetas det med tre olika alternativ. Just dessa samarbetsnämnder inom de 1lokala rektorsområdena och i de lokala skolorna tror jag är ett kontaktorgan som kan främja skolarbetet och skolmiljön. Jag vill gärna peka på dessa saker, eftersom man här tycks ha överbetonat frågan om vilka möjligheter som finns att påverka skolstyrelsernas verksamhet. Här har man genom avtal fått nya kontaktmöjligheter mellan skolstyrelsen och befattningshavarna i skolan, främst lärarna, och eleverna. Jag vill framhålla ytterligare en sak. Det har sagts att föräldraopinionen skulle ta detta med en viss förvåning. Låt mig säga att det numera finns en väl utbyggd föräldraföreningsverksamhet. Det är utsagt i skolstadgan att skolstyrelsen också skall främja kontakten mellan skolan och hemmen. Jag tror att det också på det området har skapats nya möjligheter för lärarna att komma till tals om skolans verksamhet, och denna del — att få kontakt med föräldrarna — tror jag är det viktigaste av allt. Föräldrar som är positiva till skolan ger positiva elever, och det betyder oändligt mycket för skolans arbete. Det bör också vara med i sammanhanget. Jag har nog en känsla av att man på en del håll söker dramatisera den här frågan för mycket. Jag tycker att vi skall göra den här diskussionen till vad den bör vara och inte söka använda vare sig stora eller små antydningar av det slag som förekommit här. Jag vill klart säga ut att utskottsmajoriteten och reservanterna har det gemensamt att ingen har uttalat något som helst misstroende mot skolans lärare. Lärarna har en svår arbetssituation i dag, och jag tror att landets ansvariga skolstyrelser och andra som är engagerade här är beredda att ställa sig bakom de synpunkter som =: skolöverstyrelsens chef Jonas Orring har angivit om lärarnas bekymmer för skolsituationen. Enligt min mening skall man klart säga ut att det inte finns något som helst misstroende mot lärarna i ett bifall till vad andra lagutskottet har föreslagit. Andra lagutskottet har hänvisat till de nya kontaktorgan och kontaktytor som finns mellan skolstyrelserna och lärarna, mellan skolan och hemmen, mellan alla de parter som arbetar i skolan. Jag tror att det är utomordentligt angeläget att vi arbetar vidare med dessa saker och därmed främjar en god skolmiljö och skapar förutsättningar för ett gott arbete i skolan. Jag ber, herr talman, att med dessa ord få yrka bifall till andra lagutskottets utlåtande.

Herr talman! Herr Lars Larsson nämnde att jag inte sagt någonting om de övriga frågor som behandlas i ut skottets utiåtande, men det har jag inte ansett mig behöva eftersom vi har varit ense inom andra lagutskottet i de frågorna. När det gäller elevdemokratin, som också behandlas i utskottets utlåtande, var det på sätt och vis olyckligt att den frågan sammankopplades med de andra frågorna. Att eleverna skall vara representerade i skolstyrelserna är ju lite svårt att tänka sig. Försök i den riktningen har gjorts på några håll, men det har ju skett utan laglig reglering. Det skulle betyda att man fick in en massa elever i representationen. Denna fråga måste ordnas på annat sätt. Jag tror emellertid att det kan bli en ändring även härvidlag, ty eleverna fostras ju i vår nya skola till kritiska elever. Dagens skola är inte den auktoritära skola som vi gick i. Jag är alldeles övertygad om att eleverna kommer att finna vägar för ett ökat inflytande, ehuru inte på sådana vägar som här har föreslagits. Vi är alltså ense om att främja en demokratisk skola i detta hänseende. Jag är alldeles övertygad om att herr Eric Carlsson har skolans bästa för ögonen när han sitter i skolstyrelsen och handlägger ärendena. Herr Eric Carlsson har rätt i att representationen' växlar. Det hade kanske varit skäl att här försöka få till stånd en fastare organisation. Växlingarna beror på att representationen har varit begränsad. Frågan är dock hur ett beslut om avskaffande av representationen kommer att uppfattas utåt, bland lärarna och dem som är närmast berörda. Därför hade det varit bättre om lärarna fått tillfälle att yttra. sig.

Herr talman! Herr Dahlén uppkallade mig ännu en gång. Det är möjligt att man har rätt i att de förhandlingar, som riksdagen har beslutat om, enligt herr Lidgard inte går att genomföra efter riksdagsbeslutet, men det har heller inte gått att genomföra dem före riksdagsbeslutet, eftersom utskottet inte kunnat föra sådana förhandlingar. Det sade jag tidigare. Vi har alltså två riksdagsbeslut som inte går att förena.
Herr talman! Får jag till herr Lidgard kort säga, att vi 1958 hade en försöksverksamhet på grundskolans område men att riksdagen fattade beslut om grundskolan 1962. Det har skett vissa revideringar i läroplanen, men grundlinjerna för den nya skolan lades fast 1962. år 1963 gjordes förändringar i fråga om fackrepresentationen, och nu bör man ha kommit så långt på detta område att försöksperioden är över. Sedan är det klart att man alitid kan säga att det pågår försöksverksamhet, ty dei kommer nyheter. Men jag tror att de informationsorgan och informationskanaler som vi här fått ger möjligheter att informera också i den delen på ett tillfredsställande sätt — och på ett betydligt bättre sätt än man kan göra över skolstyrelsen. Jag vill också påminna om att vi sedan 1958 har fått samarbetsnämnder där det, oavsett vilket alternativ man tilllämpar i försöksverksamheten eller vad man fastslagit för föregående läsår, finns en stark lärarrepresentation. Detsamma gäller företagsnämnderna. Genom dessa organ finns det möjligheter att klara denna informationsverksamhet, denna kontakt med lärarna, som vi alla är ense om behövs. Egentligen finns det ingen kommentar att göra till herr Dahléns anförande. Jag vill bara säga att uttalanden av den typ herr Dahlén gjorde främjar varken skolan eller samarbetet i skolan. Till behandling i ett sammanhang hade utskottet förehaft 4, att en översyn måtte ske av möjligheterna att i elevvårdssammanhang ålägga tystnadsplikt för lärare på samma sätt som nu gällde för kuratorer, läkare och jämställda,

Herr talman! När man lyssnade till den nyss avslutade debatten fick man intrycket, i varje fall av en del talare, att den nya skolan var fix och färdig och att man alltså inte längre behövde anlita fackmän för att nå resultat i framtiden. Vi som sitter i statsutskottets andra avdelning och skall ha hand om alla skolfrågor skulle nog vara tämligen nöjda om allt nu i det närmaste varit klart. Då skulle ju vår arbetsbörda sjunka högst väsentligt. Men nu är det inte alls på det sättet.
Herr talman!
Det är fortfarande knappast någon avdelning i statsutskottet som får så många propositioner och så många motioner att behandla som vi får i andra avdelningen, och det vittnar ju om att det fortfarande är mycket ogjort på skolans område. Även i år fick andra avdelningen en mycket tjock packe motioner i skolfrågor av olika slag. Motionerna kom oss till handa i januari månad, men avdelningen beslöt att uppskjuta behandlingen av rätt många av dem till höstriksdagen. Detta uppskov på nästan ett år betyder inte att de här motionerna har legat på någon hylla och samlat damm. Sekretariatet har nämligen sin plikt likmätigt remitterat de flesta av motionerna till skolöverstyrelsen, och man har förhört sig i departementet hur det legat till med de problem som motionärerna har velat lösa.
De svar och upplysningar som därvid inhämtats ger vid handen att skolfrågorna är föremål för den största uppmärksamhet.
De svar och de upplysningar som härvid inhämtats ger vid handen att skolfrågorna, som jag sagt här tidigare, verkligen är föremål för den största uppmärksamhet.
Uppenbart är att man både i skolöverstyrelsen och i departementet omedelbart efter det att motionerna väck tes satte sig ned och studerade resultatet av motionärernas mödor. I många fall har man därvid funnit motionärernas synpunkter beaktansvärda, och då har man också handlat mycket snabbt.

När ärendena sedan kommit upp i avdelningen har man där kunnat säga till motionärerna: Vad ni vill vinna är redan på gång.
När ärendena kommit upp i avdelningen har det alltså närmast varit för avdelningen att svara motionärerna: Vad göras skulle är redan gjort eller i varje fall på väg att göras. Huruvida motionärernas glädje över att deras intentioner så snabbt har lett till resultat varit större än deras ledsnad över att i riksdagsprotokollet få läsa att motionerna blivit avslagna undandrar sig mitt bedömande.
Jag har velat påminna om hur det går till i detta sammanhang. Riksdagens motionsbehandling är ofta ett ganska sällsamt spel, där — för att citera en kollega i första kammaren — fjädrarna hamnar inte alltid på den hatt, där de hörde hemma.
Jag har bara att konstatera att riksdagens behandling av motioner i varje fall inte så sällan är ett sällsamt mellanspel och att fjädrarna inte alltid hamnar i den hatt där de egentligen hörde hemma.
Det kan naturligtvis göras gällande att de motioner som kammaren nu har att ta ställning till borde ha rönt samma öde, alltså borde ha avstyrkts utan några reservationer, i anledning av vad Sö och departementet meddelat.
Nu kan man naturligtvis påstå att de motioner kammaren i dag har att ta ställning till borde ha rönt samma öde som många tidigare behandlade, alltså avslås med hänvisning till vad skolöverstyrelsen och departementet meddelat — utan att några reservationer avgivits.

Utskottets majoritet har dock anmält en ängslan för att besvära Kungl. Maj:t med alltför många skrivelser.
Utskottsmajoriteten har visat en ängslan för att besvära Kungl. Maj:t med skrivelser, som vi för vår del inte finner motiverad.
Här föreligger alltså i sak inte någon större skillnad mellan utskottsmajoritetens och reservanternas uppfattning. Även utskottsmajoriteten är uppenbarligen på det klara med att elevvårdsproblemen är besvärande.
Även utskottsmajoriteten är tydligen på det klara med att t.ex. elevvårdsproblemen är besvärande. Skillnaden ligger i att reservanterna visar större vilja att verka pådrivande.
Skillnaden i inställning ligger — skulle jag vilja påstå — i att reservanterna besitter ett mindre mått av ängslan för att besvära Kungl. Maj:t och en större portion vilja att verka pådrivande. Reservationen 1 a gäller skolhälsovården.
Reservationen 1 gäller skolhälsovården, om vilken Sö uttalar att en översyn är befogad och att redan en kartlägg ning av de förhållanden under vilka arbetet bedrivs vore värdefull.
Skolöverstyrelsen säger här att en översyn av skolhälsovården är befogad och att redan en kartläggning av de förhållanden under vilka den arbetar skulle vara värdefull.

Vi reservanter underskattar inte skolöverstyrelsens goda avsikter.

I detta sammanhang måste man också räkna in en ofrånkomlig förstärkning av elevvårdens personella resurser. Herr Mattsson har ingående motiverat varför kraftfulla och snabba åtgärder behövs på detta område, och jag behöver inte upprepa vad han sagt utan kan instämma med honom. Här talar vi om något som tränger sig på; det vet alla som har nära kontakt med förhållandena ute på fältet. I reservationen 2 behandlas ett förslag om att en del av de s.k. resurstimmarna skall användas till elevvårdande ändamål.
I detta sammanhang måste man också räkna in en ofrånkomlig förstärkning av elevvårdens personella resurser. I reservationen 2 behandlas ett förslag om att använda en del av de s.k. resurstimmarna till elevvårdande ändamål.
Utskottsmajoriteten säger sig kraftigt vilja understryka betydelsen av den elevvårdande verksamheten men anser att Sö utan inblandning bör klara denna uppgift.
Utskottsmajoriteten säger att man kraftigt vill understryka betydelsen av den elevvårdande verksamheten men anser tydligen också att skolöverstyrelsen bör kunna klara den uppgiften utan inblandning.
Sö vill själv inte vara med om att ta resurstimmarna i anspråk för det föreslagna ändamålet utan förklarar att elevvården inte får »ens till namnet begränsas till vissa timmar av något slag.

Detta låter sig naturligtvis sägas.

Jag deltog själv i ett stadsfullmäktigesammanträde förra månaden, då fullmäktige på framställning från skolstyrelsen beslöt att anslå medel till anställande av en skolvärd. Från skolstyrelsens sida gjordes gällande att man skulle tjäna på att ha en sådan. Den elevövervakning som skolvärden kunde bedriva skulle inbespara de kostnader som skadegörelsen på skolan och dess inventarier för närvarande medför. Han skulle så att säga mer än väl betala sig själv. Det finns som sagt brister att peka på. Den förnöjsamhet som skolöverstyrelsen visar i sitt yttrande kan knap past vara allvarligt menad. Jag har för övrigt ganska svårt att förstå dess yttrande.
I det första stycket av yttrandet som finns återgivet på s. 2 i utlåtandet heter det: »Riktlinjerna för skolans elevvårdande arbete är sedan länge klart uppdragna och torde i huvudsak ej böra nu ändras.
I det första stycket framhåller man följande: »Riktlinjerna för skolans elevvårdande arbete är sedan länge klart uppdragna och torde i huvudsak ej böra nu ändras.
Skolan har redan till sitt förfogande en organisation av elevvårdsfunktionärer som visat sig ändamålsenlig och bör kunna bibehållas.» När man skriver så, tycker jag det vittnar om att man inte har en tillfredsställande kontakt med de verkliga förhållandena ute på fältet.

Därefter omtalar man att problemen kring arbetstrivseln behandlas av en särskild utredningsgrupp tillsatt av överstyrelsen. Det som var så bra i det första stycket föranleder tydligen i hög grad huvudvärk hos skolöverstyrelsen i det andra stycket.
Jag tycker att det föreligger en motsättning mellan första och andra stycket i skolöverstyrelsens yttrande. Jag tänker inte gå in på alla de problem som radat upp sig i detta sammanhang — det får anstå till ett annat tillfälle.
För egen del tänker jag inte gå in på alla de problem som har radat upp sig och som vi dag för dag kan läsa om i tidningarna. Det får anstå till ett senare tillfälle. Låt mig bara säga att det verkligen finns starka skäl för reservanternas krav på en försöksverksamhet med särskilda resurstimmar för elevvården. Det är ett blygsamt krav i ett mycket trängt läge.
Låt mig bara säga att det finns starka skäl för reservanternas krav på en försöksverksamhet med särskilda resurstimmar för elevvården. Det är ett blygsamt krav i ett trängt läge. Jag vill på den punkten ansluta mig till vad herr Mattsson sade när han påpekade hur värdefulla sådana här timmar kan vara, då det gäller för klassföreståndaren att ta hand om eleverna i klassen och hjälpa dem till rätta.
I reservationen 3 begärs en översyn av möjligheterna att föreskriva tystnadsplikt för lärare i elevvårdssammanhang på samma sätt som gäller för skolläkare och sköterskor.
I reservationen 3 begärs en översyn av möjligheterna att föreskriva tystnadsplikt för lärare i elevvårdssammanhang på samma sätt som gäller för skolläkare och skolsköterskor. Jag vet mycket väl att detta kan vara en kontroversiell fråga. Det finns skäl för och emot.
Skolöverstyrelsen hänvisar här till att den då det gäller psykologer och kuratorer i skolan har utfärdat vissa rekommendationer och att överstyrelsen i förslaget till ny läroplan för grundskolan också understrukit alla befattningshavares skyldighet i detta avseende.
Skolöverstyrelsen hänvisar till att den för »skolkuratorer och skolpsykologer —— — meddelat rekommendationer» och att styrelsen »i förslaget till ny läroplan för grundskolan understrukit alla befattningshavares skyldighet i detta hänsende>.
Det kan ju vara gott och väl, men det är lika uppenbart att det nu råder en viss förbistring på detta område.

Vi hade för en tid sedan en skolsköterska här i huset som föreläste för oss och som påvisade vilket handikapp det är för skolsköterskorna inom skolhälsovården och elevvården att inte få räkna med att även lärarna har tystnadsplikt.
Reservanterna har inte ansett sig böra direkt föreslå en allmän tystnadsplikt utan nöjt sig med att anhålla om en översyn av möjligheterna att utsträcka tystnadsplikten till att även gälla lärarna.
Reservanterna har ändå inte utan vidare ansett sig böra föreslå en allmän tystnadsplikt utan har nöjt sig med att anhålla om en översyn av möjligheterna att utsträcka tystnadsplikten att även gälla lärarna, vilket jag tycker att alla kammarledamöter kunde vara överens om. Herr talman!
Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1a, 2 och 3 vid detta utlåtande.
Med dessa kommentarer vill jag yrka bifall till de reservationer som är fogade till statsutskottets utlåtande nr 175.

Herr talman! Skolans arbetsmetodik och dess inre miljöförhållanden är ju mycket viktiga, kanske helt avgörande för undervisningens riktiga funktion. En på demokratisk ansvarsprincip fungerande undervisning anser vi vara den riktiga skolfunktionen. I många fall missbrukas emellertid denna fria demokratiska skolprincip till att i stället försvåra, ja, t.o.m. sabotera undervisningen. De mycket svåra arbetsförhållanden som lärarna har i sådana skolklasser är alltför välkända och ofta omvittnade. Det har bl.a. omvittnats här i kväll under den tidigare debatten. Säkerligen är det dock få av fallen som blir offentligen kända. De flesta av dessa lärare förtiger av olika skäl det inferno som de har med sin bråkiga klass. Klasskamraterna vågar många gånger inte heller opponera trots medvetandet om att undervisningen blir lidande av dessa förhållanden. En del har gjorts för att komma till rätta med dessa missförhållanden, men mycket återstår säkerligen. Skolmyndigheterna har inte haft en tillräckligt tidig beredskap inför de förhållanden som nuvarande skolsystem uppenbarligen fört med sig.

Den centermotion som statsutskottets utlåtande behandlar för fram vissa förslag till en intensifiering av åtgärder som är ägnade att ge en bättre elevvård och därmed undanröja en del av svårigheterna för såväl den enskilde eleven som för undervisningen i dess helhet. Den skolhälsovård som vi nu har är inte tillfredsställande. Vi anser att en förstärkning behövs av de personella resurserna. Skolsköterskornas roll är exempelvis mycket betydelsefull. Det är inte bara de fysiska krämporna utan även i stor utsträckning de psykiska svårigheterna som de får ta hand om. Det är i regel skolsköterskorna som har den första kontakten och därmed många gånger de bästa möjligheterna till positiva vårdåtgärder. Kontakten mellan dem och kuratorerna bör givetvis vara god. Skolöverstyrelsens vaga försök till förbättring av skolhälsovården bör effektivt påskyndas. I reservationen 1 a till detta utskottsutlåtande föreslås därför att riksdagen ger en sådan meningsyttring till känna för Kungl. Maj:t. Motionsledes har vi även föreslagit en förstärkning av resurstimmar åt klassföreståndare. Skolöverstyrelsen har i sitt remissvar på motionen uppenbarligen missuppfattat vad sådana resurstimmar behöver användas till. Sö säger nämligen att särskilda timmar för elevvård skulle vara något felaktigt; elevvård skall pågå jämt, säger man. Ja givetvis, men uppenbarligen räcker inte en sådan rekommendation. Det verkar, som så mycket annat på detta område, som om man saknade den behövliga verklighetskontakten. Det finns klassföreståndare som har ett sådant schema att de har sin egen klass mycket få timmar i veckan. En sådan klassföreståndare bör ha ett par extra timmar till sitt förfogande då han kan ägna sig helt åt sin klass. Därige Om skolornas elevvård, m.m. nom uppnås bättre kontakter och läraren-klassföreståndarens chans = till elevvård ökas mycket. Det gäller att verkligen skapa tillfällen utöver de vanliga lektionstimmarna för sådana här viktiga åtgärder. Frågan om lärarnas tystnadsplikt tror vi även har sin betydelse i sammanhanget. Faktum är att såväl sköterskan och läkaren som lärarna får förtroenden eller på annat sätt en inblick i den enskilde elevens interna personliga förhållanden och problem, problem som många gånger är av den art att de har stor betydelse för elevens förhållande till skolan, till lärare och kamrater. Den som informerar i kollegium om dessa detaljer måste vara medveten om att de kan dryftas under sekretess. SÖ är också medveten om att frågor av denna art är viktiga underrättelser och att lärarna bör äga vetskap därom. Sö rekommenderar därför lärarna att iaktta tystnad och sekretess. Detta bör dock, som i många andra likartade fall, vara ett tjänsteåliggande, annars kan inte meddelaren med gott samvete tala om vad som förekommit i fallet. Vi föreslår därför att en översyn göres av möjligheterna att föreskriva tystnadsplikt för lärare i elevvårdssammanhang, vilket också gäller för kuratorer, läkare och jämställda. Herr talman! Jag yrkar i likhet med herr Andersson bifall till reservationerna 1a, 2 och 3.

Herr talman! I detta ärende har jag väckt en motion om skolkuratorer och deras betydelse, och den har avrättats ungefär såsom herr Axel Andersson sade. Nu måste jag säga att jag inte är särskilt ledsen för det. Jag noterade nämligen att man i utskottsutlåtandet talar om att tillsätta en parlamentarisk utredning med uppgift att till övervägande ta upp frågan om kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. Här kommer detta problem in, och jag är alldeles övertygad om att styrkan i mina argument i motionen skall slå igenom i denna utredning. Jag har, herr talman, känt en stark sympati för reservationen av herr Axel Andersson om översyn, utbyggnad och förstärkning av skolhälsovården. Det som sägs i den reservationen är bra och riktigt. Men det slog mig att man för ordningens skull också bör läsa vad som står i utskottsutlåtandet. Sedan jag försökt sätta mig in i det undrar jag vad som är skillnaden mellan reservationen och utlåtandet. Det kan inte vara så förfärligt mycket. Genom majoritetsutlåtandet får vi ju veta att skolöverstyrelsen har påbörjat en översyn och att man ägnar särskild uppmärksamhet åt denna fråga. Jag vill gärna säga, herr talman, att jag har så stort förtroende för skolöverstyrelsen att jag litar på att man där fullföljer sina tjänsteåligganden. Jag anser mig därför kunna stödja utskottsutlåtandet på denna punkt, även om jag delar uppfattningen i reservationen. Jag tror att resultatet blir detsamma.

Herr talman! Det är alldeles riktigt som herr Axel Andersson anför att skolfrågor tilldrar sig mycket stor uppmärksamhet, och statsutskottets andra avdelning har åtskilligt att syssla med när det gäller olika avsnitt av skolverksamheten. Vad det här rör sig om är den elevvårdande verksamheten som har föranlett en del motioner. Avdelningen har behandlat denna fråga. Det föreligger några reservationer. Men låt mig säga, liksom herr Axel Andersson, att det är egentligen ingenting i sak som skiljer utskottsutlåtandet och reservationerna. Det föreligger heller inte någon annan uppfattning från skolöverstyrelsens sida, därför att skolöverstyrelsen har sin uppmärksamhet riktad på problemen med den elevvårdande verksamheten och arbetar kontinuer ligt på att förbättra den. Jag tror därför att det är felaktigt av herr Axel Andersson att säga att vad man i reservationerna vill är att något skall hända. Men, herr Axel Andersson, detta är ingenting som skolöverstyrelsen har upptäckt nu. Man är redan i gång med den elevvårdande verksamheten. Här gäller det närmast skolhälsovården, resurstimmar för elevvården och tystnadsplikten, alltså de tre avsnitt där reservationer föreligger. När det gäller förstärkning av skolhälsovården har ju skolöverstyrelsen påbörjat en översyn härav och förklarat sig ha för avsikt att ägna särskild uppmärksamhet åt denna fråga. Till detta säger utskottet att eftersom skolöverstyrelsen redan har påbörjat det finns det ingen anledning att göra någon särskild hemställan till regeringen, men utskottet vill ändå understryka vikten av att skolöverstyrelsen fullföljer detta med all kraft. Skillnaden mellan utskottsmajoritetens utlåtande och reservanternas är att uttrycket »med all kraft», som vi har med i majoritetens utlåtande, vill reservanterna flytta över i en särskild hemställan där man ger till känna detta för Kungl. Maj:t. Vi tycker att det är litet onödigt att gå den vägen i vetskapen om att skolöverstyrelsen redan sysslar med detta. I fråga om resurstimmar för elevändamål erinrar utskottet om att ett utlåtande i fjol behandlade en motion av samma innebörd. Utskottet vill ännu en gång betona inför kammaren att skolöverstyrelsen i hög grad har sin uppmärksamhet riktad på frågan om elevvården i skolorna. Detta har konkret tagit sig uttryck i bl.a. att en arbetsgrupp för närvarande studerar just de frågor som berör trivseln och arbetsförhållandena i skolorna. Här säger utskottsmajoriteten att man starkt vill understryka betydelsen av detta arbete och av att vidta olika åtgärder för att förbättra elevvården. Vad är det då för skillnad mellan detta och reservanternas uttalanden? Jo, det är att reservanterna vill gå händelserna i förväg genom att föreslå en försöksverksamhet med särskilda resurstimmar för elevvård. Utskottsmajoriteten anser det vara onödigt med hänsyn till att man sysslar med dessa ting i en särskild arbetsgrupp. Den tredje reservationen, beträffande tystnadsplikt för lärare, gäller naturligtvis en mycket känslig fråga. Jag tror inte att man här kan uppställa generella regler för hur detta skall tilllämpas. Det är svåra avvägningsfrågor i de enskilda fallen, men det är givet att man, som utskottet också poängterar, sprider kännedom om vilka föreskrifter som nu gäller. Utskottet säger också att det har sig bekant att problemet uppmärksammats i utbildningsdepartementet. På alla dessa punkter har SÖ också ansett att med hänsyn till att man sysslar med dessa ting behövs det inga särskilda utredningar. Herr Axel Andersson vill göra gällande att skillnaden mellan majoriteten och reservanterna skulle vara att det hos majoriteten finns en ängslan för att driva på, men så är ingalunda fallet. Vi i majoriteten utgår ifrån att när SÖ så starkt betonar att man redan är i gång med utredningar så skulle det kunna betraktas som ett misstroende mot SÖ om riksdagen skulle be Kungl. Maj:t driva på. Jag anser att det inte finns anledning att hysa farhågor för att en sådan åtgärd skulle vara motiverad. Vad slutligen beträffar elevvårdsresurserna sade herr Axel Andersson att skolöverstyrelsen först talar om att den har funktionärer och att allting därför skulle . vara gott och väl men sedan medger att det finns problem. Jag tycker att man inte skall behandla detta så lättvindigt. En sak är att det finns funktionärer, men därmed är inte sagt — och det vill skolöverstyrelsen heller inte göra gällande — att man har löst problemet med den elevvårdande verksamheten. Herr talman! Jag hemställer om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Herr Lidgard förklarade nyss att han hade fullt förtroende för skolöverstyrelsen och litade på att den skulle uppfylla vad den har lovat i detta sammanhang. Han menade därför att resultatet egentligen skulle bli detsamma, vare sig man röstade på utskottet eller på reservationen. Vi har tidigare motionerat om resurstimmarnas användande för elevvårdande uppgifter. Utskottet uttryckte sig på samma sätt den gången och åberopade samma skäl. Men vart tog resultatet vägen? Vi har ännu inte sett något resultat. Det hjälper inte att man har sin uppmärksamhet riktad på saker och ting. Vad som måste ske är att åtgärder vidtas för att åstadkomma en ändring. Har man de problem som skolöverstyrelsen i senare delen av sitt yttrande har erkänt existerar, skall man kräva att man får resurser så att man kan angripa problemen och lösa dem. Därför anser vi att riksdagen skall skriva till Kungl. Maj:t. Det räcker inte med att Kungl. Maj:t har sin uppmärksamhet riktad på förhållandet utan Kungl. Maj:t måste också ställa resurser till förfogande så att skolöverstyrelsen kan lösa dessa mycket besvärliga problem. Jag sade inte att utskottets majoritet hyste en ängslan för att driva på. Jag sade att utskottets majoritet hyste en ängslan att besvära Kungl. Maj:t med skrivelser, vilket ju är en helt annan sak. I statsutskottets andra avdelning hade vi en gammal ledamot, som gjorde gällande att Kungl. Maj:t aldrig läste ett utskottsutlåtande annat än om det kom fram i form av en särskild skrivelse ställd till Kungl. Maj:t. Kanske han överdrev, men nog tror jag att man mera kan lita på att Kungl. Maj:t tar del av saker och ting om Kungl. Maj:t får det direkt serverat i en skrivelse än om Kungl. Maj:t skall läsa sig till det på annat sätt. Däremot är jag alldeles övertygad om att man inte behöver misstänka att inte departementet mycket noga läser motionerna. Det har vi ju så många exempel på. Men jag är inte lika säker på att departementet lika intresserat läser utskottsutlåtandena. För den som vill att något skall hända och i varje fall hända snabbare är det nog säkrast att rösta på reservationen. enligt hans uppfattning flertalet röstat för ja-propositionen. I ett sammanhang hade utskottet i detta utlåtande behandlat

Herr talman! I detta ärende, som bl.a. gäller en partimotion från moderata samlingspartiet, föreligger ett enhälligt utskottsutlåtande. Behandlingen av forskning i anknytning till u-länderna bröts ut ur det stora komplexet om vårt utvecklingsbistånd, när det behandlades i våras, för att första avdelningen skulle få mera tid att ägna åt detta stora och onekligen svåra område. Det skulle därför vara fel att låta ett ärende av den här angelägenhetsgraden passera utan kommentarer. De ledamöter som förra veckan hade tillfälle att gästa Ingeniörsvetenskapsaka demien minns väl också professor Brohults maning att intressera sig för detta område. Utskottet påpekar i sitt utlåtande att den för utvecklingsbiståndet betydelsefulla forskningen spänner över vida områden och har skiftande karaktär. Problemen med inriktningen och organisationen av forskning med anknytning till u-landsproblem är komplicerade. Frågor om forskning är väl inte något som vi vanliga riksdagsmän kan diskutera med något större mått av sakkunskap. Om någon känner sig uppkallad att protestera mot detta yttrande, så är det så mycket bättre. Men eftersom jag tycker att det skulle vara ganska förmätet av mig att försöka låna kammarens öra för några högst egna, förnumstiga synpunkter på ulandsforskning, vill jag i stället anföra några citat av auktoriteter på området. Professor Carl-Göran Hedén säger i en uppsats: »Ofta upprepas synpunkten att den svenska biståndsmyndighetens stöd åt forskning skall vara starkt målinriktat, koncentrerat på vissa områden och inriktat på resultatens integration i myndighetens fältverksamhet. Å andra sidan är det uppenbart att därest SIDA är den enda kanalen för stöd åt u-landsforskning, så måste det medföra att många högt kvalificerade forskargruppers möjlighet att göra en insats försvåras, t.o.m. i fall där förutsättningarna är större än på många andra håll i världen. I sammanhanget måste med beklagande konstateras att forskningsråden i sina kommentarer år 1966 till Sida såg sig nödsakade att meddela, att någon överskottskapacitet ej förelåg på de allra flesta forskningsområden.

Vår kände tumörbiolog professor Klein säger: »Om vi tar Nairobiprojektet som exempel finns det tre viktiga aspekter. Först den sjukvårdsmässiga: tillkomsten av radioterapiavdelningen betyder att strålbehandling för första gången i denna del av Afrika ges utan hänsyn till ras och ekonomi. Därnäst utbildningsaspekten: nivån på utbildningen närmar sig nu alltmer den som finns i de utvecklade länderna.

Moderata samlingspartiets partimotion tar upp kravet på utrymme för forskning om de fattiga ländernas utveckling och problem. När utskottet nu i anledning av bl.a. den motionen vill ge Kungl. Maj:t till känna vad utskottet anfört om de här frågorna, så har motionärerna anledning att vara nöjda. I samma motion framfördes också önskemål om vidgad akademisk utbildning i u-landsfrågor. Den delen har kanske inte fått så stort utrymme i det här utlåtandet, men eftersom det är ganska mycket på gång och UKAÄ delar motionärernas uppfattning rörande behovet, så har jag kunnat ansluta mig till den skrivning som föreligger. I statsutskottets utlåtande behandlas också en motion om ett institut för u-landsfrågor. Utskottet skriver kort: »I detta sammanhang förtjänar även tanken på ett institut för u-landsforskning att prövas.» Det finns kanske en del att tillägga i den frågan. Tanken på ett nordiskt institut har ju tidigare behandlats i Nordiska rådet. I det sammanhanget avgav SIDA ett remissvar. Man sade där att ett institut för u-landsforskning skulle kunna ha mycket viktiga uppgifter, om det inrättades i Sverige. Det skulle kunna bidra till att skapa för ståelse för utvecklingsbiståndets långsiktiga effekter, och det skulle kunna bidra till en tvärvetenskaplig helhetssyn. Man skulle också genom ett institut kunna följa och förmedla kontakter med den växande internationella u-landsforskningen. SIDA pekade på att det redan fanns institut på olika håll i världen. Det finns ett i London, ett i Sussex, och ett institut har nu upprättats i Danmark. Canada överväger också att inrätta ett sådant institut. SIDA tillstyrkte alltså att man utreder frågan om ett institut för u-landsforskning. Med de här anförda, tungt vägande synpunkterna från diverse sakkunniga instanser har jag försökt belysa vikten av ett ökat engagemang från vår sida. Jag hoppas att den utredning som utskottet har önskat kommer att göra det lättare för riksdagen att i framtiden fatta kloka beslut i de här frågorna. Jag har, herr talman, inget annat yrkande än bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Statsutskottet har i sitt utlåtande nr 177 i en välvillig skrivning avstyrkt en hemställan i vilken vi motionärer — det gäller motionsparet I: 439 och II: 508 — begärt att riksdagen måtte besluta att uppdra åt Kungl. Maj:t att låta överse hur informationen om verksamheten inom den internationella sektorn på bästa sätt kan samordnas. Vi motionärer menar att olika institutioner och myndigheter, som är verksamma inom denna internationella sektor och så långt som möjligt samarbetar i fråga om likartade aktiviteter, i högre grad bör beakta detta samarbete beträffande informationsverksamheten. Det skall villigt erkännas att frågan om en rationellare samordning av information beträffande internationella frågor är en svårhanterlig arbetsuppgift. Den borde dock icke vara olöslig. Utskottet har givit en rätt uttömmande redogörelse för de informationsmöjligheter som nu finns att för den svenska allmänheten presentera verksamheter inom den internationella sektorn och därmed sammanhängande frågeställningar och problemkomplex. Läsaren kan finna en intressant provkarta på en rad initiativ som syftar till att förstärka denna upplysningsoch informationsverksamhet. Men det växande informationsflödet rinner = till från så många håll att det faktiskt finns anledning befara att den allmänhet informationen är avsedd för inte har möjlighet att få en rejäl och lättfattlig överblick av all denna information. Det vore därför rimligt med ett ökat samarbete mellan alla dessa svenska organ som verkar inom den internationella sektorn. Det förefaller mig vara nästan nödvändigt med en koncentrerad sammanställning och en presentation av tillgängliga informationsformer över hela sektorn, alltså skrifter, föreläsare, filmer etc. Hur många föreningar och organisationer ute på fältet känner t.ex. till att UD:s tjänstemän i den mån arbetsförhållandena så medger är positiva — som det står i utskottsutlåtandet — till tanken att föreläsa och ge information i internationella frågor?

Det finns också anledning att uppmärksamma SIDA:s ambitioner att från sitt verksamhetsområde ge upplysning och information till allmänheten genom presskonferenser, skrifter, föreläsare etc., och det förefaller mig vara psykologiskt klokt om våra ungdomsorganisationer i ännu större utsträckning finge del av denna informationsverksamhet i form av diskussioner och föredrag. Det skulle måhända bidra till en sakligare och mer nyanserad debatt omkring problemställningarna visavi u-hjälp. Det finns ju — som utskottet anför — bland de unga ett starkt engagemang för u-landsproblem och internationella frågor. Jag vill till slut, herr talman, bara konstatera att vi motionärer inte har begärt någon stor utredning — så har utskottet tydligen tolkat vår hemstäl lan. Nej, vi har begärt en översyn av hur informationen om verksamheten inom den internationella sektorn på bästa sätt kan samordnas. Samordningen har börjat beträffande FN-organen. Men det finns fler institutioner — alla med statsbidrag — som skulle kunna komma i fråga. Samordningsarbetet bör ske i snabbare takt. Informationsverksamheten ökar på alla kanter, och just därför bör den presenteras för allmänheten på ett mer samlat sätt så att informationsutbudet blir lättare tillgängligt för dem det är avsett. Herr talman! Jag har som motionär velat lägga fram dessa reflexioner och har intet yrkande utom bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Så här i nattens stilla stunder är det visst tid för dem som står bakom de blanka reservationerna att yttra sig. Den blanka reservation jag har antecknat till detta utskottsutlåtande avser dock inte på något sätt att markera missnöje med utskottets förslag. De likalydande motionerna I:1065 och 11: 1228 tar upp vad som bör och kan göras beträffande Göta kanals framtid. I motionerna yrkas att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte anhålla om att en beredning tillsättes för skyndsam överarbetning av kanaltrafikutredningen med särskilt beaktande av det material som framlagts i Vätterdelegationens senaste utredningar. Denna motionärernas hemstäl Det är angeläget med en överarbetning av det material som kanaltrafikutredningen framlagt. Sedan det presenterades har nytt material — till och med mycket betydelsefullt sådant — lagts fram, och det motiverar en överarbetning. Göta kanal är en ur många synpunkter viktig kommunikationsled. Den trafikeras inte bara av vad man skulle kunna kalla för reguljära turistbåtar, utan har på senare år även fått ett starkt inslag av utländska turistbåtar. Denna turisttrafik har i sig ett värde som inte får nonchaleras. Mycket pengar läggs årligen ned på turistpropaganda och många gånger på mindre lönande projekt än Göta kanal. Att reklamera för turisttrafik på Göta kanal är ingen kostsam sak. Men skall turisttrafiken på denna vattenled kunna fortsätta måste kanalen inte bara bibehållas utan även förbättras. Turisttrafiken är dock inte det mest betydelsefulla när det gäller Göta kanal. Industriorterna runt Vättern, liksom runt Vänern, är om några medvetna om kanalens betydelse. För industrierna å dessa orter spelar kanalen en stor roll och skulle komma att spela en ännu större, om kanalen breddades så att större tonnage än vad som nu trafikerar den kunde utnyttjas. Kostnaderna för en breddning är inte överväldigande, och jämförda med vad motorvägar och motorleder kostar är de rimliga. En breddning, som underlättar för större båtar än de som nu trafikerar kanalen att ta sig fram på denna, kommer att kunna lasta av landsvägarna, vilket ur såväl kostnadssom säkerhetssynpunkt är betydelsefullt. Med dessa korta erinringar, herr talman, har jag velat understryka den betydelse Göta kanal har och bur angeläget det är att snarast göra en överarbetning av kanaltrafikutredningens betänkande. För ett stort och för hela lan det viktigt industriellt område har en breddning och fördjupning av Göta kanal stor betydelse. Underlåter man att lyssna till önskemålen från intressenterna utmed Vättern och Vänern, kan man åstadkomma stor bestående skada. Göta kanal får inte försumpas eller förslummas. Dess betydelse som viktig trafikled är inte mindre nu än tidigare. Därför, herr talman, vill jag enträget vädja till regeringen och den eller dem inom denna, som har att handlägga det ärende vi nu skall avgöra, att skyndsamt låta göra en överarbetning av kanaltrafikutredningen.

Herr talman! I proposition 122 har Kungl. Maj:t bl.a. tagit upp frågan om Vänerns och Vätterns förbindelse med Västerhavet. Många har med intresse väntat på en proposition i ärendet, och att så varit fallet är naturligt med tanke på den betydelse som kanaltrafiken har. Redan inledningsvis vill jag framhålla att en i dagarna avlämnad utredning av landshövding Mats Lemne, utan att den är sammankopplad med kanalutredningen, ändå markerar behovet av en snabb utbyggnad av kanalleden. Enligt den angivna utredningen skall bl.a. norra stödområdet för lokalisering upphöra. Varför? Näringslivet inom regionen måste ha gjort ett markant uppsving. I annat fall borde väl stödområdet fått vara bestående. Att näringslivet inom Väneroch Vätterområdena är expansivt understryks av de utredningar som förekommit. Såväl den statliga utredningen som den tidigare utredningen genom Vänerkommittén visar klart på de stora ekonomiska fördelar som en förbättrad kanaltrafik innebär. I dag har jag ingen anledning att gå in på de utredningar som förevarit angående en kanal mellan Vänersborg och Uddevalla. Låt mig emellertid understryka att om dessa utredningsförslag realiserats hade mycket varit vunnet. I dag är en utbyggnad av kanalen i sin nuvarande sträckning högaktuell, och det är nödvändigt med begränsade snabba insatser för att ge sjöfarten möjlighet till att utnyttja det tonnage som är anpassat till ifrågavarande trafik. Därmed vinnes en ökad lönsamhet samtidigt som transportmängden ökas. Med begränsade insatser — punktinsatser som kan utföras utan tidsödande utredningar och som kan anpassas till en kommande utbyggnad — kan väsentliga fördelar ernås. Några bärande, sakliga skäl för uppskov tills hela kanalfrågan blivit utredd finns ej. Här syftar jag på det s.k. tröskelproblem som :kanalleden Karlsgrav mellan Vänersborg och Brinkebergskulle utgör. Kanalen Karlsgrav — en sträcka på 3500 meter — förbinder sjön Vassbotten, den sydligaste delen av Vänern, med Göta älv och anknyter till älven nedanför Wargöns pappersbruk. I älvfåran mellan Vänern och Vargön finns Vargöfallen och kraftstationen. Tillkomsten av Karlsgrav var sålunda nödvändig för att erhålla en kanalled från Göteborg upp genom Vänern och Vättern. De slussar, till antalet sex, som finns mellan Vänersborg och Göteborg är: slussen vid Brinkebergskulle, belägen inom Vänersborgs stad, Trollhätte slussar samt slussen vid Lilla Edet. Det intressanta i sammanhanget är alt slussarna har större kapacitet för djupgående fartyg än vad kanalleden Karlsgrav har. Det låga vattenståndet i Vänern har i år skapat speciella svårigheter genom att Jastkapaciteten ej kunnat utnyttjas. Problemet med trafiken genom Karlsgrav var enahanda under lågvattenperioden år 1956 men med den skillnaden att godsmängden sedan dess har ökat med 60 procent och fartygsstorleken med i runt tal 75 procent. En annan fråga inställer sig när det gäller investeringar i dagens fartyg. Vilken fartygstyp skall dagens beställare våga välja? Här kan redan från början en felinvestering ske. Varven måste snarast få klarhet i vilka åtgärder som kommer att vidtagas. Att åt gärder skall vidtagas får väl anses självklart efter statsutskottets skrivning. Djupgåendet i kanalen är beräknat till 4,6 meter. Vid lågt vattenstånd reduceras det i Karlsgrav till cirka 4 meter. Vid lågvattenperioden år 1956 värderade Vattenfall förlusterna för den nödvändiga begränsningen av fartygens lastförmåga till en miljon kronor, vartill kom förlusten för omlastningar och mindre rationellt tonnage. Förlusterna under innevarande lågvattenperiod uppgår säkerligen till belopp av betydligt större omfattning. När Vänerkommittén den 25 november innevarande år uppvaktade kommunikationsministern önskade man i första hand en fördjupning av kanalen så att nuvarande tonnage kan helt utnyttjas även under lågvattenperioder. Som en nästkommande etapp önskar man ett djupgående på 4,6—4,9 å 5 meter, vilket skulle innebära att man kunde utnyttja de i kanalen inbyggda marginalerna. Det skulle också medge en ökning av lastintaget från 1 800 till 2 500 ton. Kanaltrafikutredningens huvudförslag tar sikte på en fortsatt satsning på Trollhätte kanal genom åtgärder etappvis. Man anger att en första etapp bör omfatta en fördjupning till cirka 53 meter, vilket innebär att man utnyttjar återstående djupmarginaler i slussarna och gör det möjligt att ta fulla lastintag på de större fartyg som med sin längd och bredd ryms i nuvarande slussar. Vattenfall har i sitt remissyttrande angivit att en preliminär projektering av åtgärder för 5,0 meters djupgående antyder att kostnaden kommer att lig ga vid cirka 20 miljoner kronor. Eftersom de avsedda åtgärderna även inkluderar eliminering av sådana hinder som innebär att fartygen nu måste framföras med onödigt stor försiktighet, kommer lönsamhetskalkylen för åtgärderna i fråga inte enbart att påverkas av de ökade lastintagen för de större fartygen utan även av de vinster, som ligger i en för hela trafiken minskad gångtid genom kanalen och i en i vissa avseenden ökad säkerhet. Den närmast aktuella åtgärden för en 5 meter djup led är fördjupningen av Karlsgrav på sträckan Vänern—Brinkebergskulle. Jag vill erinra om att Vattenfall redan år 1960 begärde 3,7 miljoner kronor för dessa arbeten. Framställningen har hittills varit vilande i avvaktan på kanalutredningen, och nu, nära tio år efteråt, synes lösningen vara inom räckhåll. Nu väntar man på riksdagens principbeslut genom den i dag behandlade propositionen 122, men arbetena är enligt uppgift så långt förberedda att de kan igångsättas i varje fall vintern 1970/71 om medel ställes till förfogande. En ny kostnadsberäkning är under utarbetande, och preliminärt anges kostnaden till 6—7 miljoner kronor i dagens läge. Övriga åtgärder för en 5 meters led är väsentligen koncentrerade till Stallbacka och bergskanalen genom Trollhättan jämte vissa åtgärder på sträckan Bohus—Göteborg. I fråga om Stallbacka vid Trollhättan framtvingas en flyttning av farleden genom den planerade nya motorvägsbron och den nya klaffbron för Trollhättans stad. Man beräknar att dessa broar skall tillkomma i mitten av 1970-talet och bli bestämmande för tidsprogrammet för en genomgående femmetersled.

Herr talman! Jag vill ytterligare understryka betydelsen av att utredningsarbetet forceras samt att man utan att avvakta en samlad utredning låter verkställa en delutredning för genomförandet av erforderliga arbeten i Karlsgrav. Vänerns låga vattenstånd har i år varit mycket besvärande för sjöfarten på Trollhätte kanal. Ändrade vindförhållanden kan vara tillräckliga för att sätta en fartygschef i en brydsam situation. Om fartyget i någon av Vänerhamnarna lastar efter den då aktuella vattennivån i kanalen Karlsgrav, kan fartygschefen vid ankomsten till Vänersborg finna att vattendjupet ligger under de tidigare erhållna uppgifterna. För näringslivets expansion och för utvinnandet av lägre transportskostnader måste i första hand kanalens tröskelproblem lösas. Jag skall i det här sammanhanget ej beröra frågan om en pipelineförbindelse, men låt mig framhålla att oljan representerar en sådan låg volymandel att den inte bör påverka utbyggnadsfrågan. Låt mig avslutningsvis ansluta mig till kanaltrafikutredningens huvudförslag, som går ut på en fördjupning av Karlsgrav till 5 meter. Dessa arbeten är redan genom Vattenfall så långt förberedda att de kan igångsättas vintern 1970/71. I övrigt hoppas jag att de utredningar som kommer till stånd beträffande kanalsystemet i dess helhet leder kanalledens kapacitet och därvidlag en starkt positiv fram till resultat som gagnar regionerna kring Vänern och Vättern. Herr talman! Jag vill med det anförda markera det starka intresse som finns i bygderna för dessa frågor, och jag vill i övrigt yrka bifall till utskottets hemställan.